Herr talman! Det finns mycket att diskutera i de båda inlägg som har gjorts av herrar Lundström och Jacobsson. Jag skall emellertid försöka undvika att reta upp dem till nya inlägg. Det finns dock en sak som herr Lundström tog upp som jag tycker bör uppmärksammas. Han sade att det sannolikt inte hade varit så besvärligt med den belastning som arbetsgivaravgiften kommer att innebära om den hade genomförts tidigare. Det födde en tanke hos mig att vi, som har kompromissat så mycket i utskottet i dessa ärenden, även här kunde komma fram till en kompromiss: vi skulle kunna införa arbetsgivaravgiften retroaktivt! Det skulle lösa också ett annat problem för herr Lundström, nämligen de stora budgetunderskotten, som måste redas upp av en kommande högst ev. borgerlig regering, vilka underskott för övrigt blir ännu större om vi skjuter på arbetsgivaravgiftens genomförande. Herr talman! Eftersom min partivän från Östergötland tidigare har behandlat arbetsgivaravgiften i detalj, hade jag närmast tänkt mig att granska de motiveringar som finns i reservationen, där man vill skjuta på ikraftträdandet av reformen. Jag kan inte frigöra mig från känslan att det i den koalition, som uppstått mellan de borgerliga partierna, innerst inne finns en motvilja mot arbetsgivaravgiften. Detta är väl i och för sig ett fullföljande av den linje som jag tidigare framhållit i kammaren. Vad vi sysslar medi bevillningsutskottet — utöver Kungl. Maj:ts propositioner är i nio fall av tio borgerliga förslag som siktar på skattelättnader för företag och företagare. De motiv som anförs för att skjuta fram genomförandet av arbetsgivaravgiften är tre. Det första är, som herr Lundström sade, det aktuella konjunkturläget och arbetslösheten. Det andra är de bestående riskerna för arbetslöshet.

I högermotionen, ur vilken våra skickliga sekreterare har lyckats ta med de allra bästa avsnitten i sin motivering för motionen, finns en tabell där man jämför arbetslöshet under olika perioder. Den finns på sidan 12, och när jag såg siffrorna första gången tyckte jag det hela såg så dumt ut att jag tänkte att man måste ha fått Sifo:s hjälp att åstadkomma det. Sedan jag granskat siffrorna fritar jag Sifo från att ha åstadkommit något så groteskt som högerpartiets kansli har lyckats med. Vad är det man gör? Jo, för att ge sken av att situationen skulle vara lika prekär nu som på 1930-talet jämför man månadssiffrorna för januari—februari 1968 med årsgenomsnitt från åren i början av 1930-talet. Det måste ha varit en mycket märklig statistiker som anlitats för detta arbete! Vidare jämför man antalet registrerade arbetslösa plus de som är under omskolning och som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder med de hjälpsökande på 1930-talet. Det är klart att man då får fram en låg siffra. På 1930 talet ställdes exempelvis alla ungdomar, som inte hade kommit in på arbetsmarknaden, utan hjälp. Uppskattningsvis kan det ha varit mellan 400 000 och 500 000 ungdomar, för vilka det inte lönade sig att söka hjälp. De skulle bo hemma hos far och mor och om fadern var arbetslös leva på den hjälp han fick av socialvården. Det går dock att göra en riktig jämförelse. Skall man göra den bör man rimligtvis ta den enda säkra uppgift man har från den tiden. Det är årsgenomsnittet arbetslösa, registrerade i LO:s fackförbund. Om jag håller mig till mellankrigstiden förekommer den högsta siffran år 1921; då var 26 procent av LO medlemmarna arbetslösa. Den lägsta siffran har vi år 1939 då årsgenomsnittet arbetslösa var 9,2 procent. Vid 30 talets början pendlar siffrorna kring 20-strecket med 23 procent som högsta siffra. Det är ju dessa siffror som skall jämföras med de siffror man plockar fram i dag. Skulle man ha tagit januari och februari månader år 1932, 1933 och 1934 så skulle man ha funnit att arbetslösheten i byggnadsförbunden de månaderna låg vid 70—380 procent. Denna jämförelse är alltså bedräglig, den är en ren förfalskning, och syftet måste vara — det framgår av texten i mo tionen — att inbilla människorna att vi har ett mycket besvärligare läge än vad vi har. I den andra punkten — risken för kommande arbetslöshet — tror jag att vi är inne på ett område som kräver en mycket djupare och mera långsiktande diskussion än vad jag för ögonblicket vill inleda. Men jag vill knyta an till det som statsrådet Sträng var inne på i går, när han sade att vi kan räkna med en ökning av arbetslösheten till eftersommaren och vintern beroende på nya sociala åtgärder som träder i kraft. Men jag tror också — det är därför jag vill ha det här sagt — att vi sannolikt fortsättningsvis kan räkna med att antalet människor, som friställs och som på normalt sätt inte kan beredas arbete, fortlöpande kommer att öka. Vi kommer att få utomordentligt besvärliga problem, där samhället får öka de former av stöd som utgår, dels för en nyutbildning för återinpassning på marknaden, dels för en vidareutbildning för att kvarhålla människor på arbetsmarknaden. Men därutöver måste samhället precis som nu för de handikappade i skyddad verksamhet överta skapandet av sysselsättning för mycket stora grupper. Skall man använda högermotionens kriterier för att bestämma arbetslösheten kommer vi de närmaste åren med säkerhet att oupphörligt få ökande arbetslöshetssiffror. Det tredje motivet — det höga kostnadsläget — har diskuterats tidigare, och jag skall inte peka på mer än två saker, som har berörts här senast av herr Jacobsson. Det första är de höga svenska lönerna. De är högst i Europa. Sannolikt har väl bara ett par länder på jorden högre genomsnittliga lönekostnader än vi. Det andra som påverkar de svenska företagens höga kostnadsläge är det starka samhällsengagemang vi har för människorna — sociala förmåner, utbildning och annat som genom skatter blir en belastning på produktionen. Men det jag framför allt vill fästa uppmärksamhet vid är ett avsnitt, som ännu inte har omtalats i debatten i kammaren, Såvitt jag har kunnat utröna så finns det nämligen inget land i Europa som har kommit så långt som vårt land när det gäller inkomstutjämning. Och jag tror att denna inkomstutjämning i mycket är en produkt av den svenska fackföreningsrörelsens solidariska lönepolitik. Den har inneburit att organisatoriskt svaga grupper, vilka arbetat i delar av arbetsmarknaden där marginalerna har varit små och där möjligheten att få ut löneökningar har varit beroende av stöd från de bättre ställda kamratgruppernas insatser. Det är alltså en solidarisk lönepolitik som har lett till att arbetstagare inom vårdyrkena och övrig service har kunnat följa med inkomstutvecklingen i vårt land och icke, som har skett i en rad andra länder, fortlöpande glidit efter andra grupper. Konsekvensen av denna solidariska lönepolitik, som är en inkomstutjämningspolitik, har blivit en av den betingad fortgående prisstegring, som har burits av de bättre lottade och i inkomsthänseende lyckligare lottade i samhället. Jag vill avsluta mitt inlägg, herr talman, i en kanske något provocerande form — jag ber om ursäkt för det. Det vore intressant att få veta vad ni, som nu talar så mycket om det höga kostnadsläget och gång på gång kräver att regeringen skall göra någonting åt det höga kostnadsläget, om ni skulle få en möjlighet — den möjligheten har ni fortlöpande — skulle göra för att skapa ett bättre klimat för svensk företagsamhet. På vilka punkter skall ni angripa detta problem? Skall ni sänka det allmänna löneläget? Skall ni ta ned det tryck på produktionen som samhällsengagemanget förorsakar i form av skatter eller — och kanske den intressantaste frågan — skall ni föra tillbaka eller åtminstone stoppa den utveckling emot en fortsatt inkomstut jämning, som för oss i vårt parti och för mig personligen betyder så mycket? Det finns ingen chans att komma förbi dessa tre punkter, om man vill påverka de svenska företagens kostnadsläge. Det skulle vara intressant att höra exempelvis herr Gösta Jacobsson — som begärt replik — berätta på vilken av dessa tre punkter som man tänker sätta in stöten.
Herr talman! Jag vill inte åtaga mig att nu sätta in någon direkt stöt mot herr Arne Pettersson. Herr Arne Pettersson sade sig dock vilja reta upp högermännen genom att underkänna de statistiska uppgifterna i en högermotion och betecknade dem såsom skrämselpropaganda. Då tyckte jag att jag i alla fall ville svara med några vänliga ord. De som är specialister på skrämselpropaganda är väl inte vi. Jag vill inte säga vilket parti som excellerar i sådan propaganda, men det brukar i alla fall inte vara högern. Det är alltid svårt, herr talman, med statistiska jämförelser. Jämförelserna i denna motion har säkert gjorts i bästa välmening. Jag kan givetvis inte kontrollera dem, men jag har nog en stark känsla av att herr Arne Pettersson så till vida har rätt, att siffrorna inte är riktigt jämförbara. Jag hoppas att herr Arne Pettersson är nöjd med detta svar. Jag utgår ifrån att herr Arne Pettersson med sin kritik av dessa siffror inte har velat bagatellisera de siffror, som föreligger om den aktuella arbetslösheten.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilssons syn på punktskatterna skiljer sig från min så mycket som över huvud taget är möjligt. Jag tar detta som ett gott tecken. Om jag inte tidigare varit helt säker på riktigheten av mina synpunkter skulle jag nu haft anledning att känna mig betydligt säkrare. Det är rätt märkligt att herr Ferdinand Nilsson — vilken tillhör ett parti som säger sig vilja främja småföretagen inom handel och hantverk — framför så gengångaraktiga synpunkter, helt främmande för dagens näringsliv. Nu skall i detta sammanhang ingen skugga falla på centerpartiet, eftersom herr Ferdinand Nilsson säkert i denna liksom kanske i en del andra frågor är en särling. Jag får vara tacksam att de liberala tankegångar som jag kommer att framföra fick en så effektfull bakgrund som herr Nilssons inlägg gav. Upplysningsvis kan jag tala om för herr Nilsson att guldvarorna ger kanske 11 procent av totalbeloppet för punktskatterna. Det rör sig i varje fall om 13 procent för de punktskatter som jag vill avskaffa. Herr talman! Jag avser att rätt utförligt uppehålla mig vid bevillningsutskottets betänkande nr 45 och främst vid ämnet punktskatter. Men låt mig först tacksamt konstatera, att inbetalningstidens förläggning till jämna månader i praktiken är ett bifall till min motion från förra året. Det betyder en avsevärd avlastning av likviditetspressen under de udda månaderna, med de svåraste topparna i mars och i maj. Bättre hade varit att få den sjunde i stället för den femte i må naden, eftersom bankerfarenheten säger att det tar ungefär en vecka att få situationen normaliserad efter ett kritiskt datum. Här uppstår alltså en viss kollision med kvartalsskiftena april och oktober. Vi får väl se hur detta verkar. Jag går nu över till frågan om punktskatterna. En av ett kritstreck paralyserad höna det är socialdemokratin i sitt förhållande till punktskatterna. Hönan stirrar förlamad längs kritstrecket — det är 10-procentsnivån — ser inte åt sidan, tar inte sakskäl, stirrar bara längs strecket och gör ingenting. 10-procentsnivån den gamla goda välbekanta — blir då det uttag vi har vant oss vid. Sedan finns det ett annat streck som liksom förstärker effekten av paralyserad förlamning. Det är datumstrecket som går genom valdagen den 15 september. Det finns bara den enda förklaringen: oroa inte väljarna med antydan om ett annat procenttal för den indirekta beskattningen före valet. Här gäller inte en så enkel förklaring som att skatteuttaget i kronor räknat inte blir större för allmänheten. Det är en kortsiktig politisk taktik. Man stryker ett streck över allt som tidigare sagts och mer eller mindre utlovats till i dag diskriminerade branscher. Jag tycker att det är svagt att inte tilltro sig förmågan att fullfölja den enda vettiga tankegången, nämligen att i samband med mervärdeskattens införande avveckla punktskatterna. Tyvärr har räddhågan spritt sig in i det borgerliga lägret. I praktiken är det självfallet på det sättet, att därest finansministern i sitt förslag tagit med avvecklingen av punktskatterna, hade det stötts av oppositionen, och därmed hade saken varit klar. Någon upprepning av skandalen med hyresregleringspropositionens återkallande hade inte behövt riskeras. Men när detta inte skedde är det svårt och i praktiken omöjligt att i dag åstadkomma en ändring. Jag skall göra ett litet försök även om jag i ingressen med besvikelse måste konstatera att man på borgerligt partihåll har avstått från yrkande om en omedelbar avveckling. I det sammanhanget slår det mig att en lätt omskrivning av en sång, som under den sista säsongen för den svenska studentexamen varit högst aktuell, väl passar in på de borgerliga motionärer som i januari käckt lade fram riktlinjerna för avveckling av punktskatterna i den mycket välskrivna motionen nr 652.

För att detta för näringslivet i allmänhet och vissa branscher i synnerhet så väsentliga ärende inte skall komma bort, sedan partiapparaterna å ömse håll har fungerat och lagt en försiktig men väl kall hand på frågan, motionerade jag om punktskatternas inarbetande i mervärdeskatten. Jag gjorde undantag för lättöl och läskedrycker. Detta undantag gjorde jag av ett par skäl. Jag behärskar inte sammankopplingen — om det nu finns någon sådan — med ölbeskattningen. Vidare förekommer det ju knappast smuggel eller turistimport av lättöl och läskedrycker. Slutligen räknade jag fram att ett uttag på 10,7 procent i stället för propositionens 10 procent väl täckte bortfallet av alla de där andra skatterna. Detta gav en behändig siffra för pålägget vid kalkyleringen, 12 procent i stället för propositionens 11,1 procent. Nu skall jag — fastän medveten om att det är en smula hänsynslöst — ta kammarens tid i anspråk för en genomgång branschvis, med påvisande av en del orimliga gränsdragningsfenomen, konkurrenssnedvridningar i förhållande till import men också till närliggande svensktillverkade varor. Jag gör det för att belysa vilket litet utrymme det i verkligheten finns för vulgärpropaganda av den typ som man tydligen fruktat från visst håll. Vad är det som i dag är lyx? Säkerligen inte i första hand och under inga omständigheter bara det som under andra världskriget betecknades som umbärliga varor. Bedömningar från första hälften av 1940-talet är i dag hopplöst förlegade, utan tillstymmelse av anknytning till dagens livsföring och marknadsutvecklingen. för många varugrupper. Tänk efter och jämför situationen i dag med den som rådde för 25 år sedan beträffande t.ex. personbilsbeståndet. Vi har en enorm resefrekvens, den färdiga TV-utbyggnaden som nu står inför en andra start, med färg, förekomsten av dyrbara tekniska utrustningar såsom stereoanläggningar, hobbyoch sportsutrustningar och många andra ting som var helt okända när dagens s.k. lyxskatter infördes. Det finns bara inte något vettigt kriterium på lyxvara eller gradering av lyxkaraktären hos olika nyttigheter eller aktiviteter. Den indirekta beskattningen måste förenklas. Den måste bli likformig och därmed konkurrensoch konsumtionsneutral. Jag vill i det sammanhanget tillåta mig att citera vad herrar Wedén och Hedlund skrivit i sin motion II: 1185: »Olägenheterna med punktskatterna är mycket påtagliga. Den främsta olägen heten är att de är socialt orättvisa. För den med stora inkomster spelar de ringa roll; för den som har små inkomster och ändå vill köpa en punktskattebelagd vara kan de vara ett avgörande hinder. De verkar konkurrenssnedvridande. Valet av de varor som punktskattebelagts har, vilket ligger i sakens natur, skett med ett stort mått av godtycke. Punktskatterna diskriminerar de konsumenter som har starka preferenser för de punktskattebelagda varorna. De leder i många fall till ett betydande administrativt krångel. I flera fall — kanske mest påtagligt i fråga om guldsmedsskatten — förekommer i tämligen stor omfattning en illegal handel, som försätter de lojala företagarna i en mycket svår ställning. Både allmänna skatteberedningen och de flesta remissinstanser utalade sig för att flertalet punktskatter borde avvecklas.» Jag instämmer helt i dessa partiledardeklarationer men beklagar att man icke konsekvent fullföljde tankegången och nu i ett sammanhang yrkade på avskaffande. Skall vi vara ärliga — och det försöker vi ju — så har ett inarbetande av punktskatterna ingenting direkt med andra skattefrågor att göra. Den rätta tidpunkten för beslut vore nu — inte om något år. Argumentet med »det statsfinansiella läget» är eliminerat. Varför tveka? I min genomgång branschvis skall jag ta några exempel på vardagliga ting som deodoranter, choklad m.m., men först en av de minsta posterna i pengar räknat — pälsskatten. Den ger knappt nio miljoner kronor och är i princip 10 procent av priset på beredda skinn. Det är ett typexempel på en skatt som krånglat till sig själv. Det finns en tydlig snedvridningseffekt i själva systemet. Man gör en allt mer och mer differentierad prisskala för skatten per ett stycke skinn, och detta pris utgår från ett medelvärde för respektive skinnslag med omräkning tre gånger om året. Det blir då automatiskt billigare att bereda de billigare skinnen i utlandet och importera dessa i berett skick till förfång för den egna beredningsindustrin. Jag vet att branschen har framfört dessa synpunkter till finansministern. För den som är intresserad av pälsbranschen kan jag tala om att man nu kommit upp i 69 olika rubriker med skattebeläggning varierande från 2000 kronor för ett skinn kamtschatkabäver ned till en krona per mullvadsskinn. Symtomatiskt nog har denna författningshandling, som ju borde vara något av ett rött skynke för de svenska damerna, undertecknats av Camilla Odhnoff. Av alla pälsar som säljs här i landet är 90 procent vad jag vill kalla vanliga vardagspälsar som används av våra damer i stället för vinterkappor. Är det lyx i vårt klimat? Vad säger norrlänningarna om det? Det pågår en olaglig turistimport av pälsar. Det är lönsamt. Det ligger en vinst för den svenska som köper sin päls i ett billigt land på cirka 25 procent rent tulloch skattemässigt. Till den andelen uppgår sammanlagt omsättningsskatt, pälsskatt och tull. En annan sak är att de extremt låga priserna i vissa turistländer kan betyda låg kvalitet med dåligt underarbete. Hur mycket mer än 10 procent som utförsäljningspriset skulle sjunka om skatten togs bort kan jag inte bedöma, men i branschens kalkylering ligger säkert ett procentuellt pålägg för skatten som ju belastar råvaran, skinnbitarna, av vilka den färdiga varan sys upp. Skatten på knutna mattor inbringade knappt 7 miljoner kronor på ett år enligt de senaste uppgifterna. Importvärdet före skatt var 21,5 miljoner kronor från 21 olika länder. Beräkningsgrunden är vikten med 10—40 kronor per kilo beroende på knuttätheten. På silkesmattor utgör dock skatten alltid 100 kronor per kilo. Silkesmattor är sannerligen högt skattade. Det finns ett par intressanta iaktta gelser beträffande mattorna. Först har vi att observera godtyckligheten. Varför skall bara knutna mattor vara beskattade? Om i den berömda ateljén i Båstad vid sidan av varandra står två vävstolar, i den ena tillverkas en förnäm röllakansmatta, som vävs, och i den andra en flossamatta, som knyts, så är den senare skattebelagd men inte den förra. En handarbetsteknik beskattas, en annan icke. Den andra speciella iakttagelsen gäller typen av säljarländer. Tre av dessa — Indien, Pakistan och Tunisien — levererade 1967 för 1,25 miljon kronor mattor till oss. De är särskilt prioriterade i vårt u-landsbistånd. Nio andra u-länder levererade för 18,4 miljoner kronor och bland dessa dominerade Iran med 15,5 miljoner kronor. Rumänien och Bulgarien levererade för en dryg miljon kronor. Vad borde detta säga den som har fantasi nog att kombinera två saker? Jo, att det är vettlöst att först ge hjälp till ett land som har det dåligt ställt och så lyxbeskatta en typisk exportprodukt, som dessa länder vill sälja i ökad utsträckning för att få pengar till sin försörjning och till nödvändig import av kapitalvaror från i-länderna. Det är skamligt att vi gör så här, och det står helt i strid med de vackra deklarationer som t.ex. statsrådet Lange avgav på svenska regeringens vägnar vid UNCTAD-konferensen. När vi rustar våra hem med mattor — det sker väl ett fåtal gånger i livet — står vi inför valet: en handknuten matta eller en maskinvävd? Har vi råd att ta en handknuten? Det finns i dag intet skäl att styra konsumenten genom skattebelastning av handarbetet till förmån för industriprodukten. Nu raskt över till det verkligt hårresande avsnittet; och jag tror att hårspray är inkluderat här då det gäller sådana här löjliga gränsdragningsproblem. Jag vill fråga kammarens ledamöter vad ni anser om följande avsnitt i kungl. kontrollstyrelsens anvisningar »Badpreparat. Parfymerade badsalter o.d. är enligt förordningen beskattade. Till denna grupp räknas även parfymerade skumbad, oavsett om parfym tillsatts vid beredningen eller vällukten härrör från de använda råvarorna. Oparfymerade skumbad är skattefria. Preparat , som anges som rengöringsmedel , är som regel skattefria under förutsättning att de ej genom förpackningstext eller övrig reklam får karaktär av skumbad.

T. ex. är aceton med olja skattefri medan nagellackborttagningsmedel beskattas, rengöringskräm är skattefri, hudvårdskräm skattebelagd. Vad är detta för trams egentligen? Visst kan mycket verka lustigt, men det allvarliga i saken är att vi år 1968 sysselsätter oss med sådant här, jag vill kalla det larv. Jag vet inte om det finns någon som i dag ifrågasätter svensk kvinnas skyldighet att vara fräsch och välvårdad på sin arbetsplats och i hemmet. Den måtifulla användningen av kosmetika som väl alla accepterar — utan den vore livet ganska trist — är alltså lyxbeskattad. Varför? Ja, låt oss återvända till historiken och läsa ur en grundhandling. Utredningsdirektiven givna under krigsförhållanden angav bl.a. att de åtgärder som kunde komma i fråga borde »utformas med tanke på den åsyftade konsumtionsbegränsningen med beaktande av angelägenheien att inom ramen av konsumtionsvaruindustrins = befintliga kapacitet bereda rum för vissa statliga beställningar för militära ändamål». Jag kommer att tänka på arméns hudsalva. ror — och man fortsätter med det år 1968! Nu är det ingalunda enbart den kvinnliga delen av det svenska folket som drabbas av denna lyxskatt. Deodoranter är en artikelgrupp som ökat snabbt i försäljning — till allmän trevnad — och förra året använde varannan kvinna och var femte man dagligen denna toalettartikel. Det har alltså på några år blivit en vardagsvara och en vardagsvana att spraya eller rolla. Att min tonårige son, som föddes sex år efter krigets slut, tagit för vana att handla sitt speciella märke i utlandet — sparsam som han är — det är väl en god illustration till hur det inte borde vara. Skatten ger cirka 90 miljoner kronor och summan har ökat ganska kraftigt de senaste åren, beroende just på att nya varor, såsom deodoranter, kommit till. Branschföreningen KTF har i skrivelse till utskottet utförligt motiverat branschens syn på ärendet. Skrivelsen är undertecknad av ordföranden — en man som leder ett företag med fabriker i sex länder förutom Sverige. Han är sakkunnig och har stor erfarenhet av branschens internationella utveckling, och man borde lyssna noga för att handla till förmån för den svenska industrin. Men han talade för döva öron. Nu har jag bara guldsmedsvarorna och chokladen kvar. Först guldet. Den branschen har tidigare ganska utförligt diskuterats här i riksdagen. Vi har haft meningsutbyten om SJ-färjornas lockerbjudanden — eller rättare sagt AB Trafikrestauranters. En resebyrå har satt i system att sälja skattefria guldvaror ombord på charterplan osv. Så många exempel på osund konkurrens har givits — vi har fåit rapporter om Ang. den ekonomiska politiken, m.m. rena svindlerier, företag som dyker upp och försvinner med stora skatteskulder m.m. i den stilen att det egentligen vore onödigt att argumentera ytterligare. Alla vet att den särskilda 20-procentiga försäljningsskatten på guldsmedsvaror måste bort och det snarast om branschen skall kunna komma i sunda banor igen. Sista årssiffran jag har på denna skatteform är drygt 47 miljoner kronor. Branschen har gjort ett optimistiskt förslag att få skatten avvecklad redan vid halvårsskiftet, men det skulle ju betyda ett inkomstbortfall för staten, eftersom en kompensation enligt mitt förslag inte kan komma förrän från årsskiftet med den högre momsen. I och för sig vore det väl riktigt att genast ta bort någonting så tokigt, men jag har ingen formell grund för ett sådant yrkande. Det kan i detta sammanhang vara skäl att friska upp minnet med några avsnitt ur fjolårets debatt. I andra kammaren påpekades att utskottet i sin skrivning om denna skatt anfört att den skulle avvecklas »så snart det ekonomiska läget medger detta». Och majoritetens talesman, herr Brandt, tillika ledamot av utredningen om mervärdeskatten sade: »Allmänna skatteberedningen föreslog som bekant att punktskatterna skall borttagas, och nu arbetar mervärdeskatteutredningen med en överarbetning av dessa skatter. Jag tar också för givet att utredningens förslag på den punkten inte kommer att avvika från allmänna skatteberedningens. I varje fall kan jag försäkra att mervärdeskatteutredningen också prövar frågan om punktskatternas avskaffande.» Jag tycker väl att i konsekvens med detta skulle herr Brandts meningsfränder stödja mitt förslag, eftersom detta icke påverkar det statsfinansiella läget. Men nu tänker man kortsiktigt och valtaktiskt. Jag har länge varit svag för modernt svenskt silversmide. Förra året steg råvaran finsilvret i pris med 70 procent. Med den höga särbeskattningen på top pen så hotar detta förnäma svenska konsthantverk att helt enkelt dö ut. En skatteavveckling vore en god hjälp i detta svåra läge. Men det brådskar. Det räcker inte med löften om lättnad någon gång i framtiden. Jag har sparat den största branschen, choklad och konfektyrer, till sist. Det är också den bransch som jag kanske bäst känner till. Jag har levt med i dess skiftningar länge. Jag har upplevt bekymren — den smärtsamma stora fabriksdöden när skatten höjdes till 80 procent och staten fick in mindre pengar än tidigare. Jag har sett hur konkurrenskraften gentemot utlandet försämrats och hur lönsamheten i stort sett blivit sämre över lag. Jag vet att det förekommit uppvaktningar från LO sidan förutom branschorganens olika mycket bekymrade framställningar. När skatten år 1965 sänktes från 65 till 50 procent lovade finansministern en fortsättning förutsatt att branschen skötte sig och lät prissänkningen slå igenom i priserna och alltså komma konsumenterna till del. Det skedde definitivt. Det visar prisundersökningar. Jag skulle motionera om den utlovade fortsättningen i januari 1967 men hejdade mig efter samråd med de tongivande industrierna. Varför? Jo, därför att vi nu hade börjat hoppas på mervärdeskattens förverkligande och då självfallet att finansministerns löfte från 1965 skulle infrias, dvs. att branschens extraskatt skulle lyftas bort. Jag måste definitivt betrakta den uteblivna avvecklingen som ett löftessvek från finansministerns sida mot denna bransch, och sveket riktar sig ju inte bara mot företagarna utan lika mycket mot de anställda. Finansministern har i tidigare diskussioner med branschens folk förnekat att det finns en snedbelastning till den svenska industrins nackdel i förhållande till importen, som stadigt ökat och fördubblats sedan 1962. Den svenske fabrikantens vara träffas nämligen av skatt på det värdet som ligger i till verkningskostnaden plus hela försäljningskostnaden — eller marknadsföringskostnaden som det heter nu — medan importvaran beskattas på cif-värdet vid gränsen. Denna differens är inte alls oväsentlig, eftersom importvarans kostnad för marknadsföring inom Sverige förblir obeskaitad. Det har visat sig lönsamt för svensk chokladindustri att lägga ut löntillverkning i öststaterna såsom nu sker. Namnet på en sedan många år avvecklad fabrik har formellt hållits vid liv, och nu sysslar den firman med import. Det är svensk text på etiketterna, varan är lämpad för den svenska marknaden osv. En sådan här verksamhet är kommersiellt fullständigt riktig, men det är fel att inte undanröja den skattemässiga fördelen för importvaran, och det kan ske bara genom avveckling av punktskatterna. Den svenska förbrukningen av ulandsråvaran kakaobönor, som statsrådet Lange så gärna talar om i andra sammanhang, har legat praktiskt taget oförändrad sedan före kriget, 7 000— 8000 ton per år. Med fritt konsumtionsval skulle vi inom fem år vara uppe i 12000 ton. Det är min egen gissning byggd på europeiska jämförelser. Jag vet inte hur statsrådet Lange kan tala om råvaruproblemen i u-länderna, skyldigheten att avlägsna hindrande tullar och skatter, särskilt nämna varan kakaobönor och sedan på hemmaplan underlåta att handla enligt de egna deklarationerna. Antalet anställda i denna bransch har sjunkit med 32 procent sedan före kriget. Antalet företag är mindre än en tredjedel. Statistiken speglar skattetoppen 1950/51 både i företagsnedläggelser och minskning av produktion och skatteuppbörd, så det råder ingen som helst tvekan om att branschen är mycket känslig för skatt. Med hänsyn till att denna bransch är en mycket stor köpare av svenska jordbruksvaror är det rätt märkligt att man skall bevara förhållanden, som uppmuntrar import av färdigvaror och förhindrar den egna industrin att växa naturligt och kunna gå ut på exportmarknaden med full kraft. Skatteblindhet bedrar ekonomiskt sunt förnuft. Jag har någon gång tidigare hört finansministern utveckla resonemanget om karies. Det som vi anser i första hand orsaka karies är kolhydrater. Årsförbrukningen här är 600 000 ton mjöl och 320 000 ton socker. Av sockret användes endast cirka 10 procent inom denna industri, alltså 32000 ton. En måttlig ökning av sockerförbrukningen inom chokladindustrin kan sannolikt ej alls spåras i kariesfrekvensen. En annan effekt kan förväntas. En ökning av de i dag dyra produkterna baserade på kakao och en minskning av sockersnasket är till förmån för kariessituationen. Herr talman! Jag skall nu lätta kammarens bekymmer och stanna här i branschgenomgången utan att på något sätt ha uttömt mitt material. Jag har inte kunnat finna något vettigt ekonomiskt argument för bibehållande av punktskatterna. Om mervärdeskatten kräver större administration än omsättningsskatten, varför i all fridens dagar friställer man då inte de människor som i dag sysslar med punktskatterna och eliminerar eller minskar behovet av mera folk för skattemaskineriet? Jag kommer, herr talman, att yrka bifall till min motion nr 914. Jag kommer inte att begära rösträkning, fastän det onekligen hade varit ganska roligt att se om de speciella u-landsdebattörerna nu skulle gå till handling. Då måste de ju alla stödja mitt förslag. Jag kunde då också ha sett hur statsrådet Lange hade röstat. Jag fick en liten förhoppning om att ärendet kunde komma igen redan i höst genom herr John Ericssons inledningsanförande för nära 19 timmar sedan. Om Kungl. Maj:ts proposition i höst omfattar delar eller allt av det som jag nu har talat om, så skulle likväl avvecklingen kunna ske per den 1/1 1969. Nu vet vi ju inte vem som skriver den propositionen, men jag skall göra mitt — det lilla jag kan — för att ånyo aktualisera ärendet, så fort det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Jag skall försöka att på ett enkelt vis sätta in mitt förslag i det sammanhang som herr Ferdinand Nilsson nu önskar. Prisoch kartellnämnden har gjort en undersökning om vad en vanlig familj på fyra personer ger ut till livsmedelsinköp under en vecka. Undersökningen pågick förra året och avsåg butiker i Falun och Borlänge. Veckoinköpet kostade i olika butiker totalt mellan 190 och 202 kronor. Prisskillnaden berodde på olika förhållanden. Det kunde vara något olika service och naturligtvis olika butikskategorier. Om man höjer dessa värden med 0,9 procent, som min motion skulle medföra, får man en fördyring på 1:70 respektive 1:80. Denna fördyring är alltså mindre än en sjättedel av pris Jag har tagit detta exempel för att söka få en vettig måttstock på den negativa effekten av mitt förslag. Sedan händer det kanske att en tvåbarnsfamilj köper litet mer chokladvaror än genomsnittssvensken. Då försvinner genast denna skillnad — helt eller till hälften. Och om man behöver köpa några toalettartiklar är skillnaden utjämnad igen. Nej, jag tror inte att man kan köra i gång någon snyftpropaganda av den art som herr Nilsson försökte ge uttryck åt. Jag har i andra sammanhang beskyllts för att var extremt frihandelsvänlig. Det har väl berott på att vi haft sådana ärenden till behandling attjag med mina ekonomiska värderingar kommit till överväganden som blivit frihandelsvänliga. Nu när jag har ett fall som detta, där jag har samma ekonomiska utgångspunkter — tonvikt på fri konkurrens och konsumtionsneutralitet — och verkligen kan slåss för i första hand svensk industris och handels intressen, så gör jag det mycket gärna.
I tidningspressen och på anslagstavlorna har annonserats ett eventuellt sammanträde under morgondagen kl. 10. Det har gjorts för säkerhets skull för den händelse något skulle inträffa i kamrarna som skulle föranleda en ge mensam votering. Vi räknar med att ett sådant sammanträde icke erfordras, men det finns ju alltid en viss liten risk.

Herr talman! Jag skall försöka vara kortfattad och koncentrera mig på några detaljer som rör mervärdeskatten. Det förslag till mervärdeskatt som vi i dag behandlar här i kammaren har vi länge väntat på. Folkpartiet har varje år sedan allmänna skatteberedningen framlade sitt betänkande motionerat om en reformering av vår skattelagstiftning. Vi har sagt att mervärdeskatten är en mycket viktig länk i en sådan skattereform. Det är speciellt angeläget att genomföra den, därför att den skapar ett gynnsammare konkurrensläge för vårt näringsliv gentemot utlandet. Den beskattar inte näringslivets investeringar som omsen gör, och vi tycker att det är glädjande att regeringen nu äntligen insett detta. Det är väl det faktum att allt flera av de moderna industriländerna nu infört eller inom de närmaste åren kommer att införa mervärdeskatt som skyndat på regeringens ställningstagande. Men det är uppenbart att en tidigare övergång till mervärdeskatt skulle ha givit vår industri ett gynnsammare konkurrensläge och kanske medverkat till att de omställningsproblem, som vårt näringsliv nu brottas med, under de senaste åren fått ett gynnsammare förlopp. Bevillningsutskottets ordförande framhöll i sitt mycket klarläggande inledningsanförande i går att utskottets betänkande var resultatet av en kompromiss inom utskottet, en kompromiss som i vissa avseenden förbättrat propositionens förslag. Ett led i denna kompromiss var att bevillningsutskottets ledamöter inte skulle framställa några yrkanden och då naturligtvis inte heller avge några reservationer till utskottets betänkande. I stället har de utskottsledamöter som i vissa viktiga frågor haft en annan mening än utskottets majoritet genom särskilda yttranden kunnat framföra sina åsikter. Jag vill genom mitt anförande ytterligare motivera de avvikande meningar som framlagts i vårt särskilda yttrande. Jag vill först säga att i vissa detaljfrågor föreligger meningsskiljaktigheter som inte har tagits upp i de särskilda yttrandena. Vi har strävat efter att genom förhandlingar inom utskottet komma fram till ett så gott resultat som möjligt, och vi har då inte ens ansett oss genom särskilda yttranden böra ta upp vissa smärre kontroversiella frågor. Dit hör t.ex. frågan om tandproteser, som jag senare vill ägna några ord. En värdefull sak i den kompromiss, som kommit till uttryck i utskottets betänkande är den förlängning av redovisningstiden från 18 till 35 dagar som bevillningsutskottet föreslår. Denna förlängning kommer — som bevillningsutskottets ordförande framhållit — att väsentligt underlätta handhavandet av skatten.

Men vi anser som sagt att mervärdeskatten endast är en detalj, om än en betydelsefull sådan, i en reformering av vår skattelagstiftning. En annan viktig beståndsdel i en sådan reform skulle, när det gäller den indirekta beskattningen, vara ett slopande av de punktskatter som inte har social eller medicinsk betydelse eller som används för finansiering av vägar m.m. Herr Lundberg har i ett mycket uttömmande anförande behandlat de olika punktskatterna och deras avigsidor, och jag vill understryka vad han har framfört. Personligen har jag nästan varje riksdag motionerat om en utrensning av punktskatier ur vårt skattesystem. Jag har framhållit och jag upprepar det i dag, att punktskatterna verkar konkurrenssnedvridande «mellan = olika branscher. De varuområden som drabbas av punktskatterna har valts ut med ett stort mått av godtycke. Flera varuslag ansågs för många år sedan då punktskatten infördes ha utpräglad lyxkaraktär, men sedan dess har levnadsstandarden stigit i vårt land med större möjligheter för var och en att köpa varor som inte bara tillgodoser oumbärliga behov. Allt flera varuslag konkurrerar om allmänhetens köpkraft, och det är då helt omotiverat att skattelagstiftningen skall styra inköpsvalet från vissa branscher som i dag inte har mera lyxkaraktär än många andra. Vi har också i vårt särskilda yttrande sagt att punktskatterna är socialt orättvisa. För personer med höga inkomster spelar de mindre roll, men för personer med små inkomster som vill unna sig en vara som är punktskattebelagd kan fördyringen genom beskattningen vara ett avgörande hinder. Skatten innebär också ett betydande administrativt krångel för de branscher som drabbas av punktskatter. Dessa medför även illegal handel och fusk med Ang. den ekonomiska politiken, m.m. skatteredovisningen. Herr Lundberg har redan nämnt guldsmedsskatten som ett exempel. Vi menar således i vårt särskilda yttrande att flertalet punktskatter bör avvecklas i samband med en fortsatt reformering av skattesystemet. Beträffande energiskatten förordade skatteberedningen ävenså en avveckling. Denna skatt utgör också en kostnadsbelastning på svenska företag i den internationella konkurrensen. Förslaget om mervärdeskatt motiveras som tidigare framhållits av en strävan att införa en konkurrensneutral indirekt beskattning. I det avseendet har det föreliggande förslaget en betydande skönhetsfläck som det har övertagit från omsen. Det gäller det undantag från skatteplikt för verksamhet som bedrives av stat eller kommun eller i samarbete mellan stat och kommun för att tillgodose egna behov av varor och tjänster. Denna befrielse infördes som bekant i omsättningsskattesystemet för ett par år sedan i samband med att försvarets fabriksstyrelse utvidgade sin tvätteriservice till att omfatta tvätt från landsting och statliga institutioner. Vi vände oss redan då mot denna diskriminering av enskilda företag som skattebefrielsen för statlig och kommunal verksamhet innebar. Vi framhöll att det var en fråga av stor principiell betydelse som inte bara begränsar sig till tvätteribranschen. Från företagarorganisationer har det gjorts upprepade framställningar för att få bestämmelserna ändrade. Det har påpekats att kommuner på grund av skattebefrielsen överlåter sin tvätt som tidigare utförts av privata företag till försvarets fabriksverk eller till andra statliga organ eller av kommuner bedrivna tvätteriinrättningar. Det finns också andra områden där produktion i statlig regi tack vare skattebefrielsen haft ett betydande försprång i konkurrensen med privata företag. Detta gäller t.ex. tillverkning av uni former för statliga organs räkning. Det är stor risk för att denna mycket otillfredsställande konkurrenssituation kan inträda även på andra områden där stat och kommun har gemensamma behov av varor och tjänster. Även riksdagens revisorer har skarpt kritiserat detta förhållande. De har framhållit att denna förmånsställning i konkurrenshänseende kan minska benägenheten för rationaliseringar inom den offentliga verksamheten. Ett konsekvent fasthållande av principen om konkurrens på lika villkor är enligt revisorernas mening av största betydelse för att stimulera den ekonomiska effektiviteten inom den offentliga sektorn.

Nu har utskottet ägnat denna fråga sin uppmärksamhet och instämmer i princip om konkurrensneutralitet även i detta avseende. Utskottet föreslår att de statliga upphandlingsbestämmelserna ändras så att anbuden jämförs utan hänsyn till den skattefrihet som statliga företag i vissa fall åtnjuter. Därmed kommer man emellertid inte till rätta med den skattefavorisering som kommunal upphandling får, och kommunalmännen kommer naturligtvis vid anbudsgivning för kommunernas räkning att acceptera det lägsta anbudet. De tänker på kommunens ekonomi och har ingen orsak att ta hänsyn till om ett lägre pris beror på befrielse från skatt. En bättre väg som anvisas i motioner skulle vara att konsekvent införa skattskyldighet för offentlig verksamhet och affärsdrivande verk vid varje tillhandahållande av skattepliktiga varor och tjänster. Eventuellt skulle riksskattenämnden sedan kunna ges befogenhet att för vissa fall göra undantag från denna skattskyldighet. Vid en framtida översyn av reglerna för mervärdeskatten, en översyn som säkert blir nödvändig om någon tid när erfarenheterna av denna verksamhet erhållits, hoppas jag att man tar hänsyn till dessa synpunkter. Detta har också framhållits i det särskilda yttrandet. Låt mig, herr talman, till sist anföra några ord om förslaget att också intaga begagnade personbilar under mervärdeskatten. I nuvarande skattesystem är personbilarna undantagna från omsättningsskatt. Skälet härför vid den allmänna varuskattens införande var att man befarade att om den reguljära yrkesmässiga handeln med begagnade bilar skulle skattebeläggas, kunde detta medföra att denna handel i stor utsträckning skulle föras över till okontrollerbara försäljningsvägar, med ökad osäkerhet för bilköparna och minskad trafiksäkerhet som följd. I stället höjdes bilaccisen på nya bilar för att kompensera det inkomstbortfall för staten som befrielse från omsättningsskatt innebar. Vid de höjningar av omsen som skett under årens lopp har även en kompenserande höjning av bilaccisen skett. Bilbranschens organisationer har lagt ned ett stort intresse och mycket arbete på att sanera handeln med begagnade bilar. Dessa strävanden skulle nu motverkas om den reguljära handeln belastades med en mervärdeskatt på sådana bilar. Branschen beräknar att denna fördyring av bilarna skulle bli väsentlig. En sådan nytillkommen skattebelastning är, säger man från branschens sida, mer än tillräcklig för att tvinga försäljningen av begagnade bilar ur nuvarande i stort sett kontrollerbara banor. En mervärdeskatt skulle här utgöra en direkt stimulans till skatteflykt, och det ligger varken i samhällets eller bilbranschens intresse. Köptryggheten för bilkunden skulle minska och bilarnas trafiksäkerhet avta. I motioner har föreslagits ändringar i propositionen så att begagnade bilar skulle undantas från mervärdeskatt. Ut skottet uttalar att det inte vill bestrida att det kan finnas vissa risker för en snedvridning av bilhandeln ävensom risk för skattebortfall. Men frågan är så komplicerad, att utskottet inte haft möjlighet att under den korta tid som stått till förfogande för behandlingen av propositionen kunna finna någon lämplig lösning på problemet, varför utskottet förordar ytterligare utredning och förslag i frågan. Jag är som motionär tillfredsställd med denna skrivning, och jag hoppas att en utredning kommer att ge ett för bilkonsumenterna och bilbranschens saneringssträvanden gynnsamt resultat. Det är flera detaljer som jag skulle vilja ta upp, men jag skall nöja mig med att beröra endast en sak till, som jag vet att herr Tistad kommer att behandla mera utförlig. Det är frågan om mervärdeskatt på tandproteser. Jag anser att denna fråga också borde ha föranlett en omprövning till hösten av departementschefens <=: ställningstagande. Här brister det också i konkurrensneutralitet. Det är ju så att tandproteser som tillverkas på tandläkarlaboratorium är befriade från skatt under det att tandproteser som tillverkas av tandtekniker blir beskattade. Jag håller med utskottets ordförande när han framhåller att man bör sträva efter så få undantag som möjligt i mervärdeskattesystemet men ett undantag för proteser över huvud taget skulle inte medföra några större komplikationer. Tillverkningen och tillhandahållandet av proteser gränsar ju också mycket nära till ett annat område som av sociala skäl är befriat från skatt. Jag tänker här på mediciner. I de flesta fall är det lika motiverat att befria personer med protesbehov från den ökade kostnad som mervärdeskatten innebär som att avlasta denna kostnad från personer vilka har behov av mediciner. Men, som sagt, jag vet att herr Tistad mera utförligt kommer att behandla denna fråga. Jag nöjer mig därför med dessa ord. Jag skall inte, herr talman, ta upp några andra frågor. Det finns annars mycket att säga t.ex. om arbetsgivaravgiften. Men jag vill inte fresta tålamodet hos kammarens ledamöter vid denna sena tidpunkt av våra förhandlingar, utan jag nöjer mig med vad jag sagt. Jag yrkar bifall till den vid betänkandet nr 44 avgivna reservationen.

Herr talman! Finansministern gjorde mig i går den äran att harangera mig i samband med ett uttalande om Frankrikes ekonomi. Herr Sträng åberopade detta lands stora tillgångar på utländska betalningsmedel som bevis för landets möjligheter att överleva eventuella betalningskriser och det utrymme som dessutom fanns för inhemsk expansion. Som särskilt förmånligt — så uppfattade jag herr Strängs mening — åberopades sammansättningen av dessa tillgångar som huvudsakligen utgjordes av guld. I en replik till herr Holmberg framhöll finansministern också att vad som än kunde komma ut av krisen i Frankrike just nu skulle det leda till större inflation och inte mindre, vilket borde påverka förhållandena även i vårt land — jag tror att finansministern menar i konjunkturstimulerande riktning. Herr Holmberg framhöll å sin sida att krisstämningen i världen av i dag syntes honom universell och åberopade yttrandet av den amerikanska centralbankens ordförande, McChesney Martin, att USA befann sig mitt uppe i den värsta finansiella krisen i sin historia. Inför de händelser som just nu utspelas på den europeiska arenan och närmast i Frankrike vill jag återknyta till tidigare reflexioner som jag gjort i denna kammare om det utrikespolitiska läget och ekonomin. I fråga om guldet har jag sagt att den prisstegring på den gula metallen som vi upplever inte är en spekulation utan ett nödrop. Det är förtvivlade människors försök — främst i sydöstra Asien — att inför skräcken för kommunismens övertagande av denna del av världen rädda sina liv och något av sin egendom genom förvärv av något som de tror kan hjälpa dem i nödens stund. Om deras uppfattning är riktig eller inte lämnar jag därhän. Inför sådana massreaktioner förvillar det endast att tala om den amerikanska betalningsbalansen, som för varje kunnig ekonom inte har andra underskott än dem som betingas av kostnaderna för att försvara Sydöstasien och den västerländska världen på andra håll. Betalningsbalanspratet lurar ingen insiktsfull person. Om de amerikanska soldaterna dras bort från Syd Östasien lämnar de inte förtroendet orubbat, och det blir till guldet som förtroendet riktar sig. Jag vill inte trötta kammarens ledamöter med att tala om något som de måhända kan betrakta som något jag fått på hjärnan, en käpphäst som jag ömt vårdar. Jag skulle inte göra det, det försäkrar jag, om jag inte menade att man bör se tecknen i skyn och bedöma dem med allvar. Allvaret är nu i Frankrike, det politiska och även det ekonomiska. Ur president de Gaulles mun kom orden »guerre civile» — inbördeskrig — som en varning. För oss i Sverige har de orden ingen innebörd. I Spanien har de det. I Tieckoslovakien har ordet truppmanöver en speciell klang. För Sverige är läget i Europa lugnare än på länge, och riksdagen beslutar försvarsreduktion. »Sådant kan inte hända här» var ett slagord år 1939. Generationer av svenska folket har aldrig hört ordet och förstår inte dess allvarliga innebörd. Men »sådant» hände även här i Norden. Inför politiska skeenden av sådant slag jag syftar på får ekonomin annan karaktär. Också i Frankrike men inte bara där. Inte blir det mindre inflation i Frankrike, säger herr Sträng. Kanske det. Inte blir det mindre efterfrågan på guld i Frankrike och lägre pris på det heller, om inflationen sparkas i gång där igen. Och inte minskar det allvaret i den amerikanska finanskrisen att guldkrisen intensifieras. Det förstod Mr McChesney Martin mycket väl när han i går ingrep för att söka stödja den franska francen. Förstår vår finansminister innebörden av det som sker? Men hur går det här i vårt eget land? Ser vi alltid om vårt eget hus så som vi bör? Har vi någon anledning att önska inflation i Frankrike eller på andra håll i världen i tron att vi skall kunna skära pipor i vassen? Naturligtvis kan inte finansministern hysa en sådan önskan. Det vägrar jag tro. När den politiska oron griper omkring sig grips också ekonomin av oro. Stabilitet är därför för mig ett mål, och stabilisering en uppgift, om oron hotar bryta ut eller redan tagit fart. Tyvärr finns det för mig inte i dag möjlighet att ge en bred bild av min syn på det ekonomiska läget och den ekonomiska politiken. Den tidspress, varunder riksdagen arbetar i dag, gör det olämpligt att ta kammarens uppmärksamhet i anspråk alltför lång tid. Jag kan emellertid dess bättre hänvisa till mitt anförande den 8 maj, när riktlinjerna för den kommande penningoch kreditpolitiken här diskuterades. Även om det anförandet begränsades av hänsyn till att utskottsutlåtandet gällde sedelutgivning och valutapolitik, kan jag därur återge vad som enligt min mening är de tre viktigaste kännetecknen för nuvarande ekonomiska läge. Det är bristen på lönsamhet i vissa delar av vårt näringsliv, t.ex. skogsbruket, textilindustrin och varven för att nämna de mest iögonenfallande. Det är den otillräckliga sysselsättningen som — om man får falla tillbaka på den reviderade nationalbudgetens uttalanden — knappast kommer att förändras till det bättre, när vi kommit över till höstkanten. Vi håller på att få en strukturell arbetslöshet — en strukturell arbetslöshet som inte försvinner. Så kommer slutligen den starkt stigande skuldsättningen i stat och näringsliv, vilken är inflationsdynamit. Vi har ett budgetunderskott i storleksordningen tre miljarder kronor. Det motsvarar ytterligare fem enheter på mervärdeskatten, och om de skulle läggas på mervärdeskatten har vi återigen satt i gång en prisrörelse uppåt. Mot bakgrunden av denna bedömning har jag och mina kamrater i bankoutskottet utformat våra ekonomiskpolitiska yrkanden, för vilka jag i korthet skall redogöra. Våra ställningstaganden återfinns i bankoutskottets båda utlåtanden nr 43 och nr 52. I reservation 1 till utlåtande nr 43 återfinns det varom de tre borgerliga partierna är ense. Det är, som framgår av inledningsorden i reservationen, ett av alla borgerliga omfattat grundläggande önskemål om en stabiliseringspolitik.

På några punkter har vi i det borgerliga lägret litet olika meningar beträffande vissa detaljer. Det finns dock ingen anledning att förstora dessa olikheter i synsätt. Vi vill inte ha ett ekonomisk-socialt råd, enär vi befarar att ett sådant även i vårt land kan bli inkörsporten till begränsningar i arbetsmarknadens frihet. Det blev som bekant fallet när man i England tillskapade ett sådant råd. Det omvandlades snabbt till det organ som numera i realiteten satt det vanliga engelska avtalsmaskineriet ur funktion. Jag kommer därför, att när det gäller reservation 2 under punkten B i bankoutskottets utlåtande nr 42, att rös ta med utskottsmajoriteten. Vi anser också att frågan om utsträckning av avgiftsfinansieringen av offentliga tjänster bör ytterligare utredas. Viss avgiftsfinansiering förekommer redan, och i de fall där det kan vara motiverat att införa sådan men de sociala konsekvenserna inte kan eller bör godtagas bör detta särskilt beaktas. Det kan inte komma i fråga att driva upp avgiftsfinansieringen till kostnadstäckning. Taxesättningen måste ske med stor varsamhet för att uppnå syftet — det begränsade syftet att skala bort en omotiverad överefterfrågan av det allmännas tjänster. Bankoutskottets utlåtande nr 52 gäller motioner i anledning av kompletteringspropositionen till riksstatsförslaget. Vid utlåtandet är fogad reservation 1 a av folkpartiet och centerpartiet, vilken upptar det ekonomisk-politiska program som återfinns i motionstexten till partimotionerna 1I:656 och II: 836 från folkpartiet och centerpartiet och vilka behandlats i utlåtandet nr 43.

Mittenreservationen biträder vi alltså inte i denna senare eskalerade utformning. Vid utskottets hemställan under C begär vi åtgärder för att begränsa statsutgifterna och tillsättandet av en besparingsutredning.

misk-politiska program i huvudsak ser ut har vi slutligen sammanfattat i tio punkter, återgivna i det särskilda yttrande som fogats till bankoutskottets utlåtande nr 52. De innehåller våra reservationer till dessa bankoutskottets utlåtanden samt därtill, i punkten 10 av det särskilda yttrandet, vad våra representanter i bevillningsutskottet uttalat sig för i fråga om vårt skattesänkningsprogram. Från de synpunkter vi har att företräda i bankoutskottet utesluter vi inte skattesänkningar som ett viktigt ekonomisk-politiskt medel. Lika väl som man i fråga om finanspolitiken kan motivera skattehöjningar för att skapa balans i ekonomin eller av konjunkturpolitiska skäl kan förorda variationer i den statliga lånepolitiken såväl till omfattning som utformning, är det självklart att man med skattesänkningar kan uppnå ekonomisk-politiska målsättningar. Från den ståndpunkten viker jag inte. Låt oss se litet grand på skatteläget i vårt land. Jag har tillåtit mig att här visa en tablå, som jag hoppas att kammarens ledamöter kan uppfatta genom att titta på TV-skärmarna. Den visar hur stora skatterna är i procent av bruttonationalprodukten i några av den västliga världens viktigaste länder. De uppgifter jag återger är hämtade ur Förenta Nationernas <nationalräkenskapsstatistik för ifrågavarande länder och avser år 1966. Tabellen visar att Sverige nu toppar ligan av skattetyngda nationer, som synes med ett totalt skatteuttag med 41 procent av bruttonationalprodukten. Man ser också av dessa siffror att skatterna direkt på hushållen i Sverige med 18,3 procent är de högsta i alla de länder det här är fråga om. Tabellen visar också storleken av de indirekta skatterna och av socialavgifterna. Det intressanta är dock att man kan konstatera att Sverige ligger högst. Man kan också utläsa att Sverige har gått förbi exempelvis Frankrike, som vid tidigare diskussioner i denna kam mare anförts som exempel på ett högskatteland.

Tablån visar att Sverige 1957 hade en skattetunga av 29,9 procent men 1966 hade nått så högt som till 41 procent. Den visar också hur Frankrike, Norge, Tyskland, Danmark och Förenta staterna har haft stegringar i sin skattebelastning men inte tillnärmelsevis i den takt som vårt land har fått uppleva. Tablån visar — kanske mest intressant av allt — hur utvecklingen har varit i Norge. Trots att Norge under större delen av denna period har haft en socialdemokratisk regering, har landet inte haft den starka stegring av skattetrycket som vårt land. Den exemplifikation som jag här har givit ger anledning till slutsatsen att vi i vårt land har pressat upp skattetrycket till en nivå, som inte bara är » världsbäst», utan där man har skäl att fråga sig hur mycket längre vi verkligen kan gå. Kan vi lämna skattefrågan helt utanför våra resonemang och bara såsom statsministern tala om behovet av resurser för det allmänna utan hänsyn till tanken på resurser hos den enskilda människan? Tablån visar också hur långt man har kommit i fråga om att omvandla samhället i socialistisk riktning. Finns det möjligheter att nu, för att klara det stora budgetunderskott som man har tillåtit växa fram, gå ännu högre i belastningen av de enskildas inkomster än som redan är gjort? Det är en fråga, som har den allra största aktualitet oavsett vad som kommer att hända i september månad. Det är en uppenbar risk att vi nu har drivit fram ett skattetryck så hårt, att det kan bli en oro i vårt land som vi får svårt att bemästra, när vi kommer fram till hös ten detta år.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mig till bankoutskottets bidrag till dagens debatt om den ekonomiska politiken, ett bidrag som ju utgörs av utlåtandena nr 43 och 352, vilka även herr Åkerlund i korthet har berört. Utlåtande nr 43 gäller partimotioner från mittenpartierna och högern angående den ekonomiska politiken — motionerna väcktes i början av året. Utlåtande nr 52 gäller kompletteringspropositionen och de motioner som väckts med anledning av denna. I motionerna granskas den förda ekonomiska politiken mycket kritiskt — den kritiken bör väl vid det här laget vara välbekant för kammarens ledamöter. Samlade program läggs fram för en annan och bättre politik. Med förslagen vill motionärerna — kort uttryckt, för att inte säga kort-kort — motverka prisstegringen, trygga sysselsättningen och främja en snabb ekonomisk tillväxt. Åtskilliga av förslagen har presenterats vid tidigare riksdagar. Fördenskull skall de emellertid inte uppfattas som på något sätt föråldrade — tvärtom ter sig flera av förslagen mot bakgrunden av den ekonomiska utvecklingen allt angelägnare och aktuellare. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten ställer sig som väntat avvisande till oppositionens propåer. Med anledning därav har reservationer avgi vits som jag något närmare vill belysa; men det kan på detta stadium av debatten och riksdagsarbetet i stort sett inte bli mer än en uppräkning. Statsutgifternas utveckling bekymrar med all rätt motionärerna och reservanterna. Vi tror att det skulle vara möjligt att få ett bättre grepp om denna utveckling därest den statliga budgetplaneringen kunde göras fastare och byggas ut över flera år. Den frågan behandlades mer utförligt för några veckor sedan i bankoutskottets utlåtande nr 29 över en folkpartimotion som vann anslutning från såväl centerpartisom högerhåll. En annan med framgång prövad väg att bromsa statsutgifternas ökning är att tillsätta en s.k. besparingsutredning. Utskottsmajoriteten betvivlar nyttan av den metoden. Besparingsförslag kan bl.a. läggas fram motionsvägen, säger man — vilket onekligen vittnar om ett visst förtroende för i första hand oppositionsledamöternas talanger i den riktningen. Motionsförslag har emellertid som bekant den nackdelen att de inte brukar omsättas i praktiken — det gör detsamma om förslagen är goda eller dåliga. En parlamentarisk besparingsutredning som fick arbeta under någorlunda goda omständigheter, dvs. slapp hetsa fram sina förslag, skulle avgjort ha större reella möjligheter att åstadkomma förslag i enighetens tecken, som det går att förverkliga. De möjligheterna bör inte försittas. Säkert skulle det också vara möjligt att inom statlig och även kommunal verksamhet uppamma ett starkare kostnadsmedvetande än som f.n. finns på en del håll. Till det som vi reservanter anser vara önskvärt hör också en särskild utredning för att få en närmare belysning av finanspolitikens verkningar på produktion och sysselsättning samt på olika folkgruppers ekonomi. Hela budgetdiskussionen skulle säkerligen vinna på en sådan utredning. politiska strävandena skulle också vara en bättre anpassning av arbetskraften till samhällets olika behov. En rationell utbildningspolitik förutsätter en så riktig bedömning som möjligt av framtida tillgång och efterfrågan på olika slag av arbetskraft. Givetvis är också en sådan s.k. budget i arbetskraftstermer grundläggande för en effektiv arbetsmarknadspolitik. Prognoser av detta slag finns redan i viss utsträckning, men vi menar att det krävs ökade insatser för att vidareutveckla och förbättra prognoserna. Till inflationsbekämpningen hör olika sparfrämjande åtgärder. Säkert skulle sparandet uppmuntras inte minst bland småspararna om de kunde få garantier för att deras sparmedel inte förlorade i värde till följd av inflationen. Det är därför som bl a. förslaget om värdefasta obligationslån återkommer. De erfarenheter man vinner genom en sådan låneform skulle sedan kunna utnyttjas för ytterligare åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta värdefasta försäkringar och för att över huvud taget trygga spararna mot inflationsförluster. Diskussionen kring ett stabilt penningvärde och full sysselsättning, kring lönebildningen och inflationen, har pågått länge utan att man nått fram till några metoder och lösningar för att åstadkomma balans i utvecklingen. Dei är en vida spridd erfarenhet att löneökningarna äts upp av prisstegringarna. Så länge de fackliga organisationerna nödgas räkna med en fortgående prisstegring vill de självfallet också vid avtalens uppgörande kompensera sig för de väntade höjda priserna. Det är en naturlig och rimlig slutsats, men den leder också till att inflationsbrasan oavlåtligt får nytt bränsle. Från vårt håll har vi under en följd av år föreslagit att regeringen skulle ta initiativ till ett samråd mellan å ena sidan arbetsmarknadens parter och å andra sidan företrädare för regering och opposition, näringslivets organisa tioner och därtill ekonomiska experter. Allt eftersom åren går och erfarenheterna av nuvarande ordning blir alltmer nedslående, förefaller det som om tanken på ett samråd av det här slaget skulle vinna i styrka. Genom samråd skulle visshet kunna skapas om att återhållsamhet med de nominella kraven också leder till mindre prisstegring och inte till en mindre ökning av realinkomsten. En dämpad inflationstakt i vårt land skulle öka vårt näringslivs konkurrensförmåga «och därigenom skapa förutsättningar för en ökad sysselsättning. Det är som så många gånger har påpekats en grundläggande sanning. En formulering i kompletteringspropositionen låter ana att något slag av samråd föresvävar även finansministern. På tal om de löneförhandlingar som inleds i höst skriver han nämligen att det är ett för land och folk vitalt intresse, att dessa förhandlingar leder fram till en samlad lösning inom den ram som tillväxten av våra resurser anger. Innebörden av uttrycket »samlad lösning» är oklar och kan alltid diskuteras. Samling brukar emellertid alltid förutsätta något slag av samråd. Dessa stabiliseringskonferenser, som i sin mera permanenta och utbyggda form kallas ekonomiskt-socialt råd är en väg till samordning, som vi anser att man bör beträda. Naturligtvis är det arbetsmarknadsparternas uppgift att utforma lämpliga metoder och att träffa avtal i enlighet härmed. Men, som motionärerna säger, i en demokrati är en offentlig debatt kring alla viktiga ekonomiska spörsmål en självklar sak och säkerligen ett sätt att minska riskerna för statligt tvång, samtidigt som utsikterna ökas till goda lösningar på frivillig grund. Herr Åkerlund hänvisade till England, där erfarenheterna av en motsvarighet till ett ekonomiskt-socialt råd inte skulle ha varit särskilt goda. Jag tror inte att vi kan göra en jämförelse av det slaget med England, som ju på det här området har helt andra förhållanden än vad vi har. I utlåtande nr 52 behandlar bankoutskottet motioner, som har väckts i anledning av kompletteringspropositionen. Vid sidan av en kommentar till den senaste tidens ekonomiska utveckling återkommer man i motionerna från folkpartiet och centern till partiernas gemensamma stabiliseringsprogram, och i en reservation har utskottets folkpartioch centerpartiledamöter i tio punkter återgivit väsentliga delar av detta program. Herr talman! Jag återkommer beträffande yrkandena.

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 43, som behandlar den ekonomiska politiken, har i det föregående berörts av herr Åkerlund, närmast i anledning av att vi i bankoutskottets utlåtande nr 52 har en hänvisning just till reservationen 1 i utlåtandet nr 43. Jag kan därför inskränka mig till att instämma med vad herr Åkerlund anfört. Under reservationen 2 till bankoutskottets utlåtande nr 43 saknas flera högerledamöters namn, vilket är en konsekvens av tidigare ställningstaganden. Vi har här anslutit oss till utskottets förslag. Herr Lundberg och jag kommer därför under denna punkt att rösta för utskottets hemställan, såsom även herr Åkerlund har deklarerat att han kommer att göra för sin del. Reservation 3 gäller frågan om avgiftsfinansiering, som även berörts under debatten och som tidigare tagits upp från vårt håll. Jag inskränker mig till dessa korta kommentarer beträffande detta utlåtande. Herr talman! Jag vill också säga några ord i anledning av bevillningsutskottets betänkande nr 47, som ju behandlar kompletteringspropositionen eller, som man säger på bevillningsut skottsspråk, beräkning av bevillningarna för budgetåret. Ett antal reservationer har fogats till betänkandet nr 47, och jag vill här något motivera dessa reservationer. Reservation nr 1 gäller uttagsprocenten för den statliga inkomstskatten. Vi biträder utskottets hemställan under denna punkt men uttalar vår tveksam av konjunkturbilden, som vi finner vara ganska splittrad. Det är också svårt att bedöma, tycker vi, om det under den kommande hösten och vintern går att upprätthålla ett normalt kapacitetsutnyttjande och ökad efterfrågan på arbetskraft. Jag återkommer senare med yrkanden om bifall till reservationerna. Reservation 4 gäller utredning angående avskaffande av skatteplikten för folkpensioner. Det är en fråga som vi från högerpartiet har drivit under senare tid. Vi har vid tidigare tillfällen fört fram tanken på skattelättnader för folkpensionärerna. Nu finner vi tiden mogen att ta steget fullt ut, och vi vill ha en utredning som syftar till att göra folkpensionen skattefri. Vi anser att så länge folkpensionsavgiften var avdragsgill var det konsekvent och riktigt att beskatta folkpensionen. I samband med att denna avdragsrätt avskaffades vid 1964 års riksdag hade enligt vår mening folkpensionen bort göras skattefri. Då hade man tillämpat samma principer som är vanliga på försäkringsområdet i övrigt. Om det föreligger avdragsrätt för premierna skall alltså utgående pension beskattas som intäkt, och föreligger icke avdragsrätt för premierna så beskattas icke heller utgående pensionsbelopp. En sådan ordning skulle även lösa de praktiska problem som nuvarande bestämmelser för med sig när folkpensionärerna skaffar sig sidoinkomster. De drabbas då ofta av en beskattning som skapar inte bara stor irritation utan även olust hos dem inför att över huvud taget försöka höja sina inkomster. Ett system med sådana verkningar är i högsta grad orationellt och hindrande för en arbetsinsats som säkerligen är till gagn för både dem själva och samhället. I reservation nr 3 har mittenpartierna ett förslag som innebär att reservanterna inte vill ta steget fullt ut utan begär en utredning om skattelättnader för folkpensionärernas sidoinkomster. Vi har, som jag sade, gått längre i vår reservation och vill ha en utredning om skattefrihet för folkpensionen. Reservation nr 6 gäller höjning av ortsavdragen. Med hänsyn ej minst till den penningvärdeförsämring som ägt rum under senare år anser vi reservanter att det är väl motiverat med en höjning av det generella ortsavdraget från 2 250 till 2 400 kronor för ensamstående och från 4 500 till 4 800 kronor för gifta och jämställda. De nuvarande beloppen fastställdes 1962, och sedan dess har inflationen rullat vidare med stor hastighet. Reservation nr 7 gäller frågan om höjning av folkpensionärernas ortsavdrag, alltså ändrad lagstiftning att gälla under tiden som utredningsarbetet pågår i fråga om vårt yrkande om skattefrihet för folkpensionen. Vi föreslår en höjning Övergångsvis från 2250 till 4 000 kronor för ensamstående och från 4500 till 6 400 kronor för sammanlevande makar, av vilka endast en är folkpensionär, samt från 4 500 till 8 000 kronor för sammanlevande makar som båda är folkpensionärer. Reservation nr 8 gäller ändring av skatteskalorna för den statliga inkomstskatten. Det är en fråga som högerpartiet fört fram under lång tid och vid upprepade tillfällen. Ändringen syftar till att avlägsna de värsta olägenheterna av den starka progressionen i skatteskalorna. Vi tror att man då skulle vinna betydande förbättringar i samhällsekonomin och att man rätt snart skulle kunna räkna med omfattande återvinning av skatt. om utredning angående indexreglering av skattesystemet. Då denna reservation kommer att motiveras av andra talare inskränker jag mig till dessa ord under denna punkt. Reservation nr 11 slutligen avser frågan om utredning angående ett nytt skattesystem i huvudsak enligt allmänna skatteberedningens betänkande och en förutsättningslös utredning rörande skattesystemets verkningar, framför allt på samhällsekonomin. Motiven för denna reservation har rätt utförligt behandlats i debatten både under gårdagen och i dag, och jag nöjer mig därför med dessa ord. | Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkanden under de olika punkterna.

Herr talman! De motioner som behandlas i bankoutskottets utlåtanden nr 43 och 52 är praktiskt taget till alla delar gamla bekanta. Metoden i motionerna börjar nu nästan bli klassisk. Man gör en beskrivning av det ekonomiska läget i mycket dystra tongångar och frammanar en domedagsstämning som knappast ger något hopp om räddning för den svenska ekonomin. De förslag som sedan framläggs är i stort sett av två typer. Den ena typen av förslag innebär att man löser alla problem genom att flytta över den ekonomiska debatten från riksdagen och från de samrådsorgan som redan finns till ett eller eventuellt två nya organ. Den andra typen av förslag påyrkar utredningar eller åtgärder som redan pågår eller förbereds. Det är inte möjligt, herr talman, att här gå in på alla de idéer som framförts i motionerna och som behandlats av utskottet. Inrättande av ett ekonomiskt-socialt råd föreslås som vanligt och avstyrks även som vanligt av utskottet. Detsamma gäller anordnande av vad som förr kallades rundabordskonferenser och som nu omdöpts till stabiliseringskonferenser. Det måste betecknas som anmärkningsvärt att dessa förslag framläggs år efter år utan att några försök görs att bemöta den kritik som i utskottets utlåtanden och på andra sätt framförts mot dem. Det skulle onekligen vara lättare att behandla förslagen på ett seriöst sätt om så verkligen varit fallet. Eftersom inga som helst nya argument förs fram i förslagen har utskottsmajoriteten inskränkt sig till att på nytt framföra sina tidigare argument mot förslagen.

I anslutning till förslaget om inrättande av ett ekonomiskt-socialt råd anför utskottet i år liksom föregående år, att förslaget är så oprecist att det inte gärna kan uppfattas som ett realistiskt försök att skapa institutionellt underlag för strävandena att åstadkomma samhällsekonomisk stabilitet. Några av de övriga förslag som förs fram av reservanterna kan också behöva beröras. Detta gäller t.ex. förslaget att tillsätta en parlamentarisk besparingsutredning. Reservanterna hänvisar bl.a. till att en tidigare parlamentarisk besparingsutredning lyckades nå enighet om en rad besparingar med tillsammans icke obetydliga belopp. Utskottsmajoriteten konstaterar dock att de »besparingar» som föreslogs till mycket stor del endast innebar en övervältring av utgifter från staten till andra subjekt. Med största sannolikhet skulle en ny utredning leda till ungefär samma resultat. För att åstadkomma stora besparingar är det nödvän digt att angripa ett fåtal stora utgiftsposter och att nå parlamentarisk enighet om de förslag som framläggs. Det är svårt att inse att sådan enighet skulle kunna nås inom en utredning, när den icke kan nås inom riksdagen. I utlåtandet nr 52 uttalas i en reservation från högerhåll att statsutgifterna inte skall få öka i snabbare takt än statsinkomsternas »normala» ökning. Det är oklart vad som menas med »normal» ökning av statsinkomsterna. Men även om man kunde fastställa detta, så framstår det för utskottet som helt oacceptabelt att på detta sätt binda statsutgifternas förändringar utan avseende på konjunkturpolitikens krav. De övriga förslag reservanterna för fram finns inte anledning att närmare gå in på. Det gäller utredningen om långsiktig planering av statsbudgeten, avgiftsfinansiering av offentliga tjänster, rationellare statlig administration. I flertalet fall gäller att utredningar och annan verksamhet pågår eller nyligen har avslutats. Några initiativ från riksdagens sida har utskottet inte i något fall funnit motiverade. Till sist, herr talman, några ord om det särskilda yttrande från högerhåll som fogats till bankoutskottets utlåtande nr 52. Det vore förvisso mycket att säga om detta. Vad är det för syfte man tjänar genom att framställa den svenska ekonomiska situationen i en sådan nattsvart dager som här är fallet? Det tycks inte finnas någon strimma av hopp för oss längre i det här landet. En kritik som framförs i sådana totalt onyanserade former kan omöjligen tas på allvar i en seriös debatt. Herr talman! Jag återkommer senare till yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag måste opponera mig mot herr Ståhles sätt att skildra vår bedömning av den ekonomiska politiken och det ekonomiska läget. Herr Ståhle gör gällande att vår uppfattning präglas av domedagsstämning och han talar om de nattsvarta färger i vilka vi skildrar läget. Jag tror att kammarens ledamöter har tillräcklig känsla för nyanser för att se att vi i grund och botten är optimistiska. Vi tror på framtiden och vi tror framför allt att ett enskilt näringsliv med en mera borgerligt betonad politik — som vi skisserat den — i själva verket kommer att kunna lösa de svårigheter som vi för närvarande brottas med. Från regeringsbänken har för övrigt dessa svårigheter obestridligen bekräftats under den ekonomiska debatten. Det är iögonenfallande hur å ena sidan statsministern och andra representanter för regeringspartiet beskyller oppositionen för en gränslös optimism — så stor att den gränsar till lättsinne — och hur herr Ståhle å andra sidan säger, att vi karaktäriseras av en nattsvart pessimism. Det här går såvitt jag kan förstå inte ihop, men det är en sak som herr Ståhle närmast får klara upp med sina kolleger på regeringsbänken. Men när vi tar upp frågan om samråd mellan representanter för arbetsmarknadens parter under initiativ från regeringens sida, så är detta ingenting annat än att med andra ord säga vad som står att läsa i finansplanen. Där talar herr Sträng på ett något tveksamt och osäkert sätt om nödvändigheten av återhållsamhet och försiktighet men där han avböjer — åtminstone vid denna tidpunkt — att ta initiativ som förvisso varit befogat att ta långt tidigare. Beträffande herr Ståhles uttalande om en ny besparingsutredning och att en sådan skulle leda till samma resultat som tidigare vill jag påpeka att detta i någon mån torde bero på vad resultatet av årets val kommer att bli. Det är ju allmänt känt att den besparingsutredning som tidigare kom till stånd torpederades i själva verket från regeringspartiets sida genom ingripande t.o.m. av finansministern. Men det behöver inte gå på det sättet om vi hän delsevis skulle få en annan finansminister. Att behovet av en besparingsutredning är uppenbart har jag sökt visa med min tablå om skattetrycket i vårt land och den starka tendens till ökning av detta vid en jämförelse med andra länder. Det var det som var avsikten med att presentera denna lilla tablå för kammarens ledamöter.

Herr talman! Bara några få ord! Jag vill understryka vad herr Åkerlund har sagt och utöver det helt kort säga: Det har lyckats i andra länder, varför skulle det inte lyckas i Sverige?

Herr talman! Ursprungligen hade jag tänkt att i detta anförande i debattens elfte timme uteslutande uppehålla mig vid mervärdeskatten. Men efter att ha lyssnat på den långa debatten har jag funnit anledning att i korthet beröra också ett par andra punkter. Den första gäller folkpensionärernas beskattning, som har berörts i några motioner vilka i dag behandlas. Det är obestridligt att den inte är tillfredsställande ordnad. Frågan har ju i flera år varit uppe till behandling här i riksdagen. Med nuvarande beskattningsregler har också en relativt liten sidoinkomst sådana verkningar att en stor del — ibland större delen — av den äts upp av skatt och hyresökning till följd av att det kommunala bostadstillägget upphör eller minskar. På bevillningsutskottets förslag beslöt riksdagen i fjol att hos regeringen begära en skyndsam utredning om folkpensionärernas skattemässiga behandling. Regeringen har emellertid ännu inte tillsatt någon sådan utredning. Enligt uppgift pågår det vissa preliminära undersökningar i kanslihuset. I reservation nr 3 till bevillningsutskottets betänkande nr 47 föreslås att en målinriktad utredning omedelbart skall tillsättas, då departementsutredningen enligt reservanternas mening inte motsvarar vad riksdagen avsåg i sin begäran om utredning. För det andra vill jag peka på en gemensam reservation till samma betänkande av folkpartiet, centerpartiet och högerpartiet. Den går ut på att regeringen skall finna metoder för att undvika inflationens verkningar på beskattningen och förelägga riksdagen förslag i saken. Det är enligt vår mening orimligt med nuvarande system, där den ständigt pågående inflationen år för år automatiskt skärper marginalbeskattningen. Jag övergår så till mervärdeskatten. Den har här i Sverige varit föremål för en intensiv debatt alltsedan allmänna skatteberedningen lade fram sitt förslag för fyra år sedan. Det finns ingen anledning att nu rekapitulera alla faser i den debatten. Sammanfattningsvis kan sägas, att meningarna till en början gick ganska långt isär mellan oppositionspartierna, som gick in för mervärdeskatten, och regeringspartiet, som i det längsta förhöll sig avvaktande. Nu har man emellertid i princip hamnat på samma linje, vilket proposition nr 100 och bevillningsutskottets betänkande i anledning av den bär vittnesmål om. Herr John Ericsson kallade detta i sitt inledningsanförande för en »mognadsprocess». Jag vet inte vem det är som har mognat. Ännu i höstas var man inom regeringspartiet mycket osäker på sin hållning. Vi hade då att behandla ett förslag till omfattande ändringar i bestämmelserna för omsättningsskatten. Oppositionspartierna motsatte sig dessa ändringar och tyckte att det var onödigt att vidta en så genomgripande förändring i lagstiftningen när vi ändå inom kort skulle få mervärdeskatt. Vi lyckades då inte avpressa regeringspartiets representanter något som helst besked när förslag om mervärdeskatt var att vänta. Ett sådant förslag kom emellertid i finansplanen och av den motivering som finansministern där lämnade blev det klart, att vad som till slut hade kommit honom att bestämma sig för att ersätta omsättningsskatten med mervärdeskatt var den omständigheten att liknande reformer hade genomförts eller var under genomförande på flera håll i Västeuropa. I Västtyskland, Frankrike, Holland och Danmark har man redan mervärdeskatt i en eller annan form och i Norge förbereder man övergång till denna skatteform. Av den korta skildring som lämnats i finansplanen får man emellertid ingen riktig föreställning om vad som sker i detta hänseende nere på kontinenten. I själva verket är det så att EEC:s ministerråd i början av förra året antog två direktiv om harmonisering av omsättningsskatterna på den gemensamma marknaden. Dessa direktiv ålägger medlemsstaterna att före ingången av år 1970 gå över till ett mervärdeskattsystem utformat i huvudsak enligt de riktlinjer som anges i direktiven. Vidare har som mål uppställts att i en andra etapp dels harmonisera den skattesats som skall vara tillämplig på mervärdeskatten, dels slopa skattegränserna mellan länderna, vilket vill säga att varor skall kunna sändas från ett land till ett annat inom den gemensamma marknaden utan att beläggas med skatt vid gränsen. Någon tidpunkt för denna senare etapp har emellertid ännu inte fastställts. Det är självklart att vad som sker inom EEC på detta område är av allra största betydelse för Sverige och för de övriga länder som önskar anslutning till EEC. Det är helt enkelt nödvändigt att vi skaffar oss ett så gynnsamt utgångs Jäge som möjligt för att vid en framtida anslutning till EEC kunna utan alltför stora omställningssvårigheter anpassa oss till en harmoniserad mervärdeskatt inom den gemensamma marknaden. Såvitt jag kan finna av de kortfattade redogörelser för mervärdeskattesystemet i EEC som stått mig till buds är det ingenting i det nu föreliggande för slaget som strider mot de principer som har antagits inom EEC. Så långt är allt gott och väl, men jag tycker att denna aspekt på mervärdeskatten är av så väsentlig betydelse att den borde ha belysts av regeringen. När propositionen nr 100 bordlades och motionstiden började löpa, förelåg propositionen bara i korrektur som utdelades till ett fåtal av riksdagens 1edamöter. Herr Lundström har berört detta, och han också har gått till rätta därmed. Jag har ingen anledning att här upprepa vad han har sagt. Han påpekade att kammarledamöterna tack vare detta förhållande fått mycket kort tid för sitt motionerande. Men det hade också en annan konsekvens. När motionstiden gick ut hade praktiskt taget ingen utanför riksdagen haft tillfälle att ta del av propositionen. Nu är det ju så, att vi riksdagsmän inte uppehåller oss i något lufttomt rum, utan vi har behov av att diskutera våra motionsuppslag och att även få uppslag och idéer utifrån. Detta var svårt när inte propositionen fanns tillgänglig. Sedan motionstiden gått ut har vi däremot uppvaktats med en hel del synpunkter från allmänheten. Jag tycker det är beklagligt att dessa synpunkter inte har kunnat komma till uttryck i motionsform och följaktligen inte heller kunnat bli beaktade vid utskottsbehandlingen. Som exempel på områden där det kommit fram synpunkter efier motionstidens utgång kan jag nämna frågor rörande skattekontrollen och skatteprocessen. Enligt förslaget, som det är utformat, ligger beslutet om skatterevision eller taxeringsrevision, dvs. bokföringskontroll hos de skattskyldiga, på olika myndigheter eller tjänstemän när det är fråga om de direkta skatterna och när det är fråga om mervärdeskatten. Nu är det givetvis önskvärt att skattekontroller av denna art kan sammanföras, så att inte en skattskyldig utsättes för bokföringskontroll en gång beträffande de direkta skatterna och en annan gång beträffande de indirekta skatterna. Man är på taxeringshåll mycket orolig för att denna dualism i beslutsrätten skall motverka en sådan samordning. Det blir emellertid ännu mera egendomligt, om det vid en sådan taxcringsrevision skulle komma fram någonting som gör att det blir fråga om att påföra högre skatt.

Om den skattskyldige inte nöjer sig med vad som sålunda har beslutats skall besvär över prövningsnämndens beslut anföras hos kammarrätten med taxeringsintendenten som motpart. Men besvär över påförandet av mervärdeskatt skall anföras hos prövningsnämnden med allmänt ombud som motpart. Det säger sig självt att denna ordning inte är tillfredsställande. Det är beklagligt att synpunkter av denna art inte kommit fram i så god tid att man nu kunnat ta hänsyn till dem. Eftersom utskottet har beställt en proposition till hösten blir det tillfälle att motionera då, men å andra sidan är det mycket olägligt med en mängd ändringar i förslaget till hösten då man har mycket kort tid till ikraftträdandet. Vid utformandet av detta förslag har finansministern vägletts av den principen att han skulle göra så små ändringar som möjligt i de regler som gäller för omsättningsskatten. Det kallades av någon för en brist på politiskt mod. Vi kan kanske ha mod att erkänna att vi litet var har lidit av samma brist. Ingen har velat gå mera radikalt fram. En konsekvens av detta är att alla de ändringsförslag som har förts fram år efter år här i riksdagen till omsätt ningsskatteförordningen, och som är berättigade, fortfarande står kvar. Under årens lopp har oppositionen bl.a. rest krav på att listan över undantag skall utvidgas. Men socialdemokraterna har ständigt sagt nej. Undantag föder bara nya undantag, har det sagts från det hållet, och man har tilllagt att egentligen skulle alla undantag bort. Det hade faktiskt varit tillfälle att nu göra en kraftig rensning bland de undantag som finns. Jag är övertygad om att finansministern i det fallet hade fått med sig en tämligen enig riksdag. Nu har detta inte skett, och de gamla kraven på utvidgning av undantagen har upprepats. Om man tittar litet närmare på dem blir man förvånad över hur få de faktiskt är. Om det är så att undantag föder undantag är det verkligen inte många telningar de satt till världen. Av dem som har överlevt mer än en riksdag är det egentligen bara två som visat någon större livskraft, och det är kravet på undantag för konst och kravet på undantag för tandproteser och dentaltekniska arbeten. Båda två har fått stöd vid de utredningar som företagits. Allmänna skatteberedningen har gått med på förslaget att konstverk, som försäljs av upphovsmannen direkt, skall vara skattefria. Den expertutredning som sedan Ööverarbetat mervärdeskatteförslaget har tillstyrkt förslaget, men finansministern har sagt nej. Nu innefattas det i det beställningspaket som vi skickat till finansdepartementet. Vi hoppas på en lösning av denna fråga. Herr Stefanson har talat om tandproteser och dentaltekniska arbeten. Frågan är väl också välbekant för kammaren. Den har fått en rätt märklig behandling. Expertutredningen uttalade förståelse för kravet på undantag för tandproteser och dentaltekniska arbeten som tillverkas av dentaltekniska laboratorier. Men, sade utredningen, det finns vissa skattetekniska skäl som gör att man inte kan gå med på undantag. Det är nämligen så, sade utredningen, att dentallaboratorier ofta drivs i förening med dentalvaruhandel. I sådana företag skulle man få en skattepliktig del av verksamheten och en icke-skattepliktig del, och det skulle medföra skattetekniska svårigheter. I ett yttrande över utredningens förslag har branschorganisationerna, Sveriges tandläkarförbund och Dentallaboratoriernas riksförbund, tillbakavisat detta påstående. De påpekar att det endast finns en enda firma i Sverige som samtidigt driver dentallaboratorium och dentalvaruhandel. Detta sker i form av två separata, var för sig registrerade firmor med helt skild bokföring. Några svårigheter av skatteteknisk natur skulle alltså inte uppstå. Det är märkligt att denna upplysning av avgörande betydelse inte alls redovisas i propositionen. Departementschefen förbigår den också med tystnad. I Danmark har finansministern — i den tidigare socialdemokratiska regeringen väl att märka — med stöd av bemyndigande i lagen om allmän omsättningsavgift befriat dentallaboratorier, tandläkare och praktiserande tandtekniker från mervärdeskatt på tandtekniska arbeten av den art vi här diskuterar. När kammaren härom dagen behandlade ett förslag om införande av en särskild skatt på vissa småkakor, åberopade bevillningsutskottets ordförande Danmark som ett exempel för oss; där praktiserade man nämligen en sådan skatt med framgång. Men i detta fall är Danmark — av bevillningsutskottets skrivning att döma — tydligen inte lika efterföljansvärt. Jag har, herr talman, uppehållit mig vid detta problem med en viss utförlighet, därför att det så väl belyser inte bara hur ett undantag — i detta fall för tandläkartjänster — kan leda till störningar på angränsande områden, utan också vilket ringa intresse som regeringen och regeringspartiet har att gå till botten med dessa problem och att verkligen sätta sig in i dem och ge dem en lösning. Herr talman! På grund av den kompromiss som gjorts i bevillningsutskottet beträffande mervärdeskatten kommer jag inte att framställa något yrkande utan ämnar återkomma i annat sammanhang.

Herr talman! Min uppgift skulle närmast vara att tala för utskottet i fråga om bevillningsutskottets betänkande nr 47. Innan jag börjar därmed, vill jag emellertid göra en kommentar till herr Åkerlunds inlägg alldeles nyss i skattedebatten. Han är som regel helt mantalsskriven i bankoutskottet och brukar inte öva sig på andra utskottsområden. Det gjorde han dock nu när han här på våra bildskärmar demonstrerade en skattejämförelse med andra länder. Jag har ingen anledning att betvivla riktigheten i de sifferuppgifter som demonstrerades. Men skall man nu göra en sådan här skattejämförelse med andra länder, måste man lägga in också en annan komponent för att kunna få jämförelsen någorlunda riktig. Vi är nämligen ensamma i Europa om att i vårt skattesystem ha inbyggd en politisk faktor. Från socialdemokratiskt håll har vi alltid sagt oss, att man måste använda skatepolitiken i strävandena att försöka åstadkomma en inkomstoch standardutjämning. Det räcker visserligen inte med bara skattepolitiken, men den är ett ganska betydelsefullt instrument i den politik som vi vill föra. Följaktligen får vi en transferering i vårt skattesystem som inte andra länder har. Bara det faktum att inte mindre än en tredjedel av den direkta skatten går via staten tillbaka till medborgare, som är i behov av en inkomstförstärkning, säger ju, att det är alldeles omöjligt att göra den jämförelse som herr Åkerlund nu gjorde.

När det gäller att diskutera skatten brukar jag alltid säga, att man med sådana här jämförelser visst kan bevisa eller vilja bevisa att vårt land leder skatteligan i Europa. Det kan dock vara mera intressant för människorna att få reda på till vilka ändamål skatten går. Det är en väsentlig skillnad. Gör man sådana jämförelser, herr Åkerlund, kanske vi kan komma att hamna på en helt annan och fördelaktigare plats i denna jämförelse än denna sifferdemonstration gav vid handen. Herr Enarsson har nu senast sysslat med att beskriva innehållet i de reservationer som är fogade till detta bevillningsutskottets betänkande. Han gjorde det på sitt alltid korrekta sätt. Han har talat om deras innehåll men har avstått ifrån att göra några som helst kommentarer. Jag skall också försöka att avstå. När det gäller uttagsprocenten är utskottet enigt. Visserligen har högern en reservation, men den leder ju inte till något annat förslag eller något annat beslut än att vi nu i dag i varje fall skall acceptera det hundraprocentiga uttaget. Den andra fråga som behandlas i reservationsraden har däremot kanske ett större intresse, nämligen frågan om folkpensionärernas beskattning. Det låter rätt bestickande varje gång man framför kravet eller önskemålet om att folkpensionen skall göras skattefri. Nu förekommer här divergenser i den borgerliga oppositionen. Högern har ett utredningsförslag i den riktningen att folkpensionen skall göras helt skattefri, medan mittenpartierna i stället yrkar på en utredning av folkpensionärernas sidoinkomster. Naturligtvis skulle man kunna klara den något besvärliga frågan om folkpensionärernas sidoinkomster genom att göra folkpensionen skattefri. En så dan åtgärd vore emellertid ganska orättvis eftersom de, som har betydande inkomster vid sidan om folkpensionen, som gåva från staten även skulle få en skattefri folkpension. För inte så länge sedan kunde man läsa i tidningarna att en svensk företagare fått, jag tror det var 700 000 kronor om året i pension. Ja, han kan ju därtill inte behöva en skattefri folkpension — det skulle verka i hög grad stötande. Man glömmer också i detta sammanhang att nämna den relativt gynnsamma position som folkpensionärerna uppnått i beskattningsavseende.

Vi vet att det tyvärr finns åtskilliga som går i produktionen och inte når större inkomst men får den helt beskattad. De är i verkligt hög grad missgynnade av vårt beskattningssystem.

Nästa reservation i raden är avlämnad av centerpartiet. Ingen har talat för den, men den skulle på ett verksamt sätt kunna klara det problem jag nu berört, nämligen om man i skattesystemet inför ett avdrag liknande det schabloniserade avdraget på statsskattesidan. Finge man ett sådant avdrag även på kommunalskattesidan skulle det betyda en mycket avsevärd skattelindring för just de små inkomsttagarna. Men vill man införa det måste man mobilisera statliga pengar för att kompensera det stora kommunala skattebortfallet. I utskottet har vi beräknat det kommunala skattebortfallet till omkring 21/2 miljarder, och de pengarna måste i så fall tas ut på annat sätt, antingen genom indirekt beskattning eller genom höjd direkt statsskatt. Något förslag i det avseendet har inte centerpartisterna lämnat, utan de presenterar tanken och önskar att kommunerna skall få kompensation. Vi får väl se hur den frågan kan komma att handläggas av en eventuell borgerlig regering, eftersom centern är ensam om detta förslag och därmed har att slåss både mot högern, som kommer att bli ganska ståndaktig när det gäller att avvisa kravet, och folkpartiet, som heller inte tycks kunna ansluta sig till det. Nu tror jag att det är så i mittensamarbetet att det är centerpartiet som utgör svansen som styr, åtminstone när det gäller att försöka ta åt sig så mycket som möjligt av makten och äran, men det kommer i alla fall aldrig förbi högern i den här frågan. Vad gäller ortsavdragen så är det en gammal fråga, och jag vill inte ge mig in på den utan går direkt över till skatteskalorna. Den frågan är kanske lika gammal som kravet på höjda ortsavdrag. Nu finns det inget utrymme för att sänka skatterna, men om det funnes borde man inrikta sig på helt andra inkomstgrupper än dem som högerns förslag skulle komma att gynna. Högerns förslag innebär nämligen att en inkomsttagare, som tjänar 25 000 kronor om året, visserligen får en skattesänkning men en mycket blygsam sådan. Det blir 77 öre i veckan! Det räcker att köpa Aftonbladet på söndagarna, och det är ju ändå något. Man kan inte offra mera på dessa inkomstgrupper, eftersom man har ett behov av att ge dem som har en inkomst på 55 000 kronor om året 17 kronor i veckan i skattesänkning. Om man gör sådana fördelningar, räcker naturligtvis inte pengarna så långt. I varje fall når man inte dem som har det största behovet av att få lättnader i sin beskattning. När det gäller indexregleringen i skattesystemet så avstår jag ifrån att ta upp den frågan; vi har diskuterat den många gånger tidigare. Jag vill bara understryka vad som sagts lika många gånger tidigare, att det ju vore en verklig olycka om vi började indexreglera själva skatten. Ja, herr talman, jag får nöja mig med vad jag nu sagt och återkomma till yr: kandena när bevillningsutskottets betänkande föredras.

Herr talman! Jag vill bara helt kort påpeka att frågan om folkpensionärernas biinkomster har debatterats här i kammaren flera gånger tidigare. Det är ett mycket intrikat problem. Den beskattning som inträder för en folkpensionär, som har en mindre sidoinkomst, är i många fall djupt upprörande. I en interpellationsdebatt i andra kammaren för kort tid sedan förekom denna fråga, och det framkom då att verkningarna av beskattningen av extrainkomsten = plus = folkpensionen gjorde att det i vissa fall praktiskt taget inte blev någonting eller endast ytterligt obetydlig del kvar av extrainkomsten. Svaret på frågan hur man skall lösa detta problem ger sig naturligtvis inte alldeles utan vidare utan kräver en grundlig överläggning. Spörsmålet är emellertid av den arten att man måste ta upp det; den saken är alldeles klar. Likaså är naturligtvis spörsmålet om förhållandet mellan den statliga och den kommunala beskattningen också mycket besvärlig. Jag skall inte närmare gå in härpå, men jag vill framhålla att där gäller det i stor utsträckning just de små inkomsttagarna, ty det är ju för dem som den kommunala beskattningen ofta känns hårdast. Jag vet inte hur man skall gå till väga eller om det över huvud taget är möjligt att komma fram till något väsentligt, så länge kommunen är suverän när det gäller att bestämma sin skatt. Men att det är ett spörsmål, som man inte i längden kan bortse ifrån, därom är jag helt övertygad.

Herr talman! Herr Eriksson tyckte inte om att jag övade på hans område, och det tvingar mig naturligtvis till återhållsamhet även i denna replik. Jag har tagit fram tabellen på TV skärmarna en gång till för att få tillfälle att peka på en sak, i fråga om vilken jag gjorde mig skyldig till ett misstag. Jag sade att Sverige är »världsbäst på skatteområdet». Det var faktiskt inte fullt sant. Jag avsåg att säga att Sverige var »världsbäst bland de västerländska länderna». Här i Sverige gäller det skatt på över 40 procent av bruttonationalprodukten. Det diskuteras faktiskt mycket om när ett land är totalsocialiserat, och den siffra som man i olika sammanhang har nämnt beträffande Sovjetunionen är 60 procent. Om herr Eriksson ställer krav på att staten skall omfördela inkomsterna så mycket, att man närmar sig Sovjetunionen, då är det i alla händelser enligt mitt sätt att se fråga om en mycket långt gången socialisering, som jag måste motsätta mig.
Herr talman! Det gladde mig att herr Einar Eriksson när det gäller de lågavlönade i vårt samhälle och deras problem har kommit på samma sida som centerpartiet. Jag är alltså fullt medveten om att man via fackföreningarnas förhandlingar inte kan lösa denna fråga. Vi har nämligen företagstyper där man inte bara kan öka lönesättningen, och då måste man lösa frågan via skatteoch socialpolitik. Herr Einar Eriksson säger, att ingen har talat om schablonavdraget. Det har jag gjort tidigare här i dag, och det har vi gjort i tre års tid. Vid detta tillfälle gläder det mig att herr Einar Eriksson, som jag fattade honom, står på samma sida som centerpartiet. Vi har också anvisat vägarna — det är bara att läsa vår motion. Med den skatteutjämningsautomatik som vi för närvarande har i vårt samhälle höjer vi procenttalen i de tre olika skikten och utjämnar på det sättet. Då kan man skapa en verklig rättvisa för dem som har låga inkomster. Herr talman! Låt mig bara ta ett enda exempel.

Vi är i dag medvetna om att de ekonomiska möjligheterna inte tillåter att vi genomför detta. Men vi begär i reservation att Kungl. Maj:t skall ta under övervägande frågan om att dels fördela kostnaderna mellan stat och kommun, dels skapa rättvisa för dem som har låga och medelstora inkomster.
Herr talman! Beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster är — det medger jag också — ett mycket intrikat problem som är oerhört svårt att lösa. Man löser det naturligtvis enklast genom att göra folkpensionen som sådan skattefri. Men då får man ju de andra, verkligt osmakliga konsekvenserna. De som inte alls har behov av någon skattesänkning och de som har lyckats skaffa sig en mycket betydande tjänstepension får då som en extra favör också skattefri folkpension. Det är väl i allra högsta grad stötande. Jag hoppas att man inom finansdepartementet skall kunna komma fram till en bättre lösning än som för närvarande finns när det gäller folkpensionärernas sidoinkomster, men jag understryker än en gång att folkpensionärerna befinner sig i ett väsentligt bättre läge än alla låginkomstgrupper i landet. Herr Åkerlund demonstrerade på nytt de bilder det här gäller. Han får visa dem hur många gånger som helst — de kan ändå inte få något annat innehåll än de har. Jag tror att de uppgifter som lämnades är riktiga. Men om herr Åkerlund skall fortsätta med dessa bilddemonstrationer när det gäller skattejämförelserna, får han — om han vill bli tagen på allvar — finna sig i att det vid dessa jämförelser också tas hänsyn till de transfereringar som jag har talat om. Dessa transfereringar är nämligen av så stor betydelse i svensk skatteoch socialpolitik att om sådan hänsyn inte tas, blir dessa jämförelser av noll och intet värde. Slutligen säger herr Sundin att jag står på samma sida som centerpartiet. Nej, jag kommer aldrig på den planhalvan, oavsett vilken spelarposition jag kommer att få. Jag sade emellertid att det förslag som här tagits upp leder till att skatten sänks för de låga inkomsttagarna men att konsekvensen blir att vi måste mobilisera upp mycket pengar på den statliga sidan för att kompensera kommunerna.